Herr talman! Vi befinner oss sedan några år tillbaka i det första skedet av en ny industriell revolution. Matematikmaskinerna, rymdforskningen, elektroniken över huvud taget, för att nämna några områden, kommer att förändra vår vardag under 70-talet och ställa mycket stora krav på industrin. Vi talar om rymdforskningen och tycker att det låter som något ganska fjärran från vår vardag. Vi tänker på folk som man försöker skicka upp till månen o.s.v. Men alla har inte klart för sig att ett av resultaten av rymdforskningen antagligen kommer att bli att vi på 70-talet vid våra vanliga TV-apparater kan välja mellan ett tiotal olika program, som vi kan plocka direkt från satelliter vilka svävar över oss i rymden. Vi får på det sättet en valfrihet i TV-tittandet som våra monopoltänkande, regeringstrogna kolleger i det socialdemokratiska partiet inte riktigt har tänkt sig. Detta är bara ett enda exempel på den revolution som den moderna forskningen kommer att innebära. Det mest intressanta i detta sammanhang är den oerhört stora roll som forskningen och utvecklingsarbetet spelar vid framställning av nya varor och tjänster. Man har sett att man måste satsa särskilt mycket pengar på utvecklingsarbetet — inte bara på själva grundforskningen. Ju närmare man kommer framställningen av själva produkten, desto mera pengar kostar det. I Amerika har man insett den stora betydelse som forskningen och utvecklingsarbetet spelar. Inte minst har man insett vikten av att ha ett samarbete mellan universiteten, industrin och staten. Man har också där gjort oerhört snabba framsteg. Det försprång som USA har haft i jämförelse med Europa har ytterligare ökat. Vi hör nu nästan varje dag talas om den s.k. teknologiska klyftan. Amerikanerna har också handgripligt kunnat demonstrera sitt försprång i de många företag som de etablerat på den europeiska kontinenten. I Europa har man på den senaste tiden kommit underfund med att vi behöver ta krafttag för att inte bli efter i konkurrensen med USA. Vi har varit överens om att vi i Europa behöver en ekonomisk integration. Vi skall slopa tullarna mellan oss. Men det räcker inte. Vi behöver också ekonomiskt samarbete på andra områden, och vi behöver ett teknologiskt samarbete. Jag vill gärna i denna debatt, då så mycket kritik har riktats mot regeringen, uttala tillfredsställelse över att statsminister Erlander har uttryckt sympati för den brittiska tanken på en europeisk teknologisk gemenskap. Detta sympatiuttalande av statsministern måste givetvis få konsekvenser när det gäller inställningen till samarbetet i Europa. Herr talman! Jag har velat göra dessa inledande anmärkningar för att söka visa att vi befinner oss i en ny situation i vårt land. Våra möjligheter att bevara och förbättra vår standard, våra möjligheter att hjälpa de fattiga folken, våra möjligheter att trygga sysselsättningen i vårt land blir beroende av om vi har tillräcklig grad av konstruktiv fantasi och vilja och förmåga att utnyttja de nya möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. Det är mot denna bakgrund som vi måste se det förslag som läggs fram rörande den ekonomiska politikens och näringspolitikens inriktning i vårt land. Det får inte vara mot bakgrunden av 1930-talets förhållanden, som spelat en så relativt framträdande roll i statsrådet Wickmans och statsministerns anföranden i denna debatt. Det får inte heller vara mot bakgrund av dagens situation, ty tänker vi bara på den kan vi tycka att många förslag som presenteras är onödiga. Vi måste göra våra bedömningar mot bakgrund av de förhållanden som kommer att råda under nästa årtionde, Denna nya utveckling kommer att ställa mycket stora krav på kapital. Jag har en känsla av att de som bagatelliserar kapitalbehovet inte insett vilka sto ra krav som det kommande årtiondet ställer på oss. Och detta kapital behövs inte bara till investeringar i maskiner och fabriker; Man kan inte bedöma framstegstakten i ett land enbart genom att undersöka hur stor investeringsandelen är. Viktigt är också vad man satsar pengarna på vilka slags investeringar man gör. Viktigare än de rent fysiska investeringarna i fabriker och maskiner är faktiskt den teknik som dessa fabriker och maskiner representerar. Det är därför en så stor del av den ekonomiska satsningen måste ägnas forskningsoch utvecklingsarbete. Vi inom folkpartiet har år efter år framfört dessa synpunkter. Vi föreslog i en motion för tre år sedan” att det skulle tillsättas en särskild forskningsminister inom regeringen på samma sätt som i en del andra länder. Det måste finnas någon inom regeringen som kan följa vad som händer på detta område och i tid framlägga förslag. Vi kommer att ytterligare understryka vikten av satsning på forskning och utveckling och presentera förslag. Före denna debatt har man på socialdemokratiskt håll försökt framställa situationen så, att en höjning av omsättningsskatten med 1 procent och inrättandet av en ny bank skulle lösa alla problem. Jag tycker det är bra att det under gårdagens och dagens debatt gjorts fullständigt klart att den nya banken inte är någon patentmedicin utan att vad som nu behövs är ett stort program för effektivitet i produktionen och trygghet i sysselsättningen. Vi har från mittenpartiernas sida i ett särskilt yttrande till bankoutskottets utlåtande nr 33 skisserat ett sådant program, och vi kommer att vidareutveckla detta. Alla de löntagare och andra som inte tror på socialisering har här ett konstruktivt alternativ. Jag behöver, herr talman, inte närmare gå in på detta program, ty herr Sjönell har redogjort för det på ett utomordentligt sätt, och jag kan förkor ta debatten genom att instämma i vad han nyss yttrade från denna talarstol. Låt mig emellertid säga några ord om den del av programmet som avser inrättande av ett institut för långfristig kreditgivning. Vi anser att sådana institut behövs för kreditgivning till företag — både stora och små — som vill satsa på utveckling. Att det finns motiv för staten att samverka i en sådan kreditgivning borde utan vidare vara klart. I USA satsar regeringen enormt på forskning och tekniskt utvecklingsarbete, och i vårt land finns väl heller ingen som menar att staten skall »hålla tassarna borta» från detta område, utan frågan är väl under vilka former en sådan medverkan skall äga rum. Samarbetet mellan folkpartiet och centerpartiet i denna fråga har diskuterats en hel del. Detta samarbete är tydligen en nagel i ögat på våra politiska motståndare. Eftersom jag hade nöjet vara med i den arbetsgrupp, som förberedde folkpartiets och centerpartiets gemensamma motion, kan jag säga att det var ett mycket intressant arbete, som bedrevs utan några partimotsättningar.

Detta är inga nyheter. Det ingår i vår konsekvent genomförda socialliberala åskådning. Vi fann när vi i den för mittenpartierna gemensamma arbetsgruppen diskuterade hur en sådan bank skulle se ut att vi hade samstämmiga åsikter. Vi sade från båda sidor att vi inte önskar ett statligt monopol. Det bör inte finnas möjlighet till politisk dirigering av produktionen, och vi vill inte ha ett institut som bakvägar skulle kunna socialisera en del av det svenska näringslivet. Vi fann att vi hade gemensamma utgångspunkter och därför var det inte svårt att komma fram till ett resultat. Nu säger regeringen att det inte blir något monopol. Detta nya institut skulle tvärtom medverka till en friare konkurrens. Men hur är det nu beträffande affärsbankerna? Om en låntagare får nej i en affärsbank kan han gå till en annan, och det har ju inrättats en statlig affärsbank för att se till att det blir en ordentlig konkurrens. Men om det för dessa utvecklingskrediter skulle finnas bara ett institut som staten har sin hand över, och en låntagare får nej där, vart skall han då gå? Här finns självfallet en stor risk för politisk dirigering och för att misstag skall göras vid bedömningen. Det är förvånande att socialdemokraterna inte har någon känsla för detta. Herr Franzén i Motala sade nyss att det är många frågor obesvarade. Det är sannerligen riktigt. Det är därför vi behöver utreda möjligheterna att få ett nytt institut. Jag vill hänvisa till det remissyttrande TCO lämnat. Det finns mycket stora likheter mellan det förslag mittenpartierna lagt fram och TCO:s remissyttrande. TCO ansåg nämligen inte detta förslag särskilt invändningsfritt utan ville på en rad punkter ha ändringar och utredningar. Om vi, herr Franzén, får en sådan utredning som enligt vårt förslag skulle lägga fram sina resultat före 1968 års val, då skulle vi kunna skapa ett institut som i samverkan med andra institut verkligen skulle kunna göra en betydande insats på detta område. Herr Franzén i Motala hade några funderingar om självfinansiering. Jag skall inte förlänga debatten genom att gå in därpå, men jag kanske kan få påpeka att om man ökar självfinansieringsgraden är det i första hand aktieägarna som får känna på detta genom att de får lägre utdelning. Herr talman! Regeringens improvisationer i detta förslag inger inget större förtroende. Att det är fråga om en improvisation belystes bl.a. i ett anförande av herr Hagnell i går. Han påpekade att vad som sades från regeringens sida före valet inte var detsamma som det som sades efter valet. Det är klart att valnederlaget spelat in, något som erkänns från visst håll inom socialdemokratin. Under valrörelsen stod regeringspartiet tomhänt inför den svåra ekonomiska situation som uppkommit. Det fanns ett konkret förslag i valrörelsen från mittenpartierna — ett program för en sund ekonomi och kamp mot inflationen. Efter valet fick socialdemokraterna givetvis behov av något som vände bort människornas uppmärksamhet från misslyckandena med prisstegringar, bostadsbrist, vårdkrisen och mycket annat. Det är därför detta förslag blivit improviserat och icke så ordentligt utrett som det krävs för att få till stånd ett effektivt kreditinstitut, som medger konkurrens och inte ger möjlighet till politisk dirigering av produktionen. Banken kan göra nytta enbart på ett begränsat område och utgör alltså ingen patentmedicin. Visst är det bra, herr talman, att det blir löntagarrepresentation i styrelsen, men det vore fel om man skulle försöka inbilla löntagarna att frågan om deras inflytande på produktionen löses genom att man sätter in några styrelsemedlemmar i en statlig bank. I det hänseendet behövs helt andra åtgärder. Jag vill hänvisa till det förslag på detta område, som kommer att föreläggas folkpartiets landsmöte nästa månad. Frågan om löntagarnas inflytande över produktionen löser man inte genom att sätta in folk i en bankstyrelse, utan det gör man genom att arbeta fram ett program, som ger löntagarna inflytande i företagen och delaktighet i deras vinst. Herr talman! Det förslag som vi lägger fram som ett alternativ till regeringens är, för att använda ett modernt ord, ett integrerat program för effektivitet i produktionen och trygghet i sysselsättningen.

Herr talman! Herr Nordgren säger att högerns representanter i utskottet förvägrades föredragning av olika sakkunniga. Det är måhända ett något djärvt påstående, ty så var inte förhållandet. Herr Stefanson ställde en rad frågor som vi — som jag sade förut — inte hade möjlighet att besvara omedelbart. Det gällde småindustrin. Vi ansåg, med utskottets ärade ordförande i spetsen, att herr Stefanson, från första kammaren, som deltog i utskottets arbete och som är ordförande i hantverksoch industriorganisationen, borde kunna svara på dessa frågor. I utskottet var vi från allra första början överens om att inte ha någon särskild föredragande utöver utskottets sekreterare, som också den 18/4 presenterade en saklig och väl genomtänkt föredragning i ärendet. Tisdagen den 25 — då utskottet inte hade ärendet uppe till behandling — föreslogs från en del håll att några representanter från departementet skulle inkallas för att be svara skriftliga frågor, som skulle framställas senast onsdagen den 26. Några frågor inkom också, och departementet hade alltså en natt på sig att förbereda svaren. Jag medger att det förekom en röstning i frågan huruvida representanter skulle kallas till utskottet; det hade föreslagits att Bankföreningen med flera skulle få vara med. Men hur skulle det bli om alla intressenter kallades till utskottet för att argumentera! Utskottslokalen skulle fyllas med folk. Röstningen om detta utföll med 10 röster mot 2 för förslaget. Av de tio som röstade emot var åtta socialdemokrater och två centerpartister, medan folkpartisterna och en högerman lade ner sina röster. Vi ansåg att utskottet mycket väl kunde behandla dessa frågor med stöd av propositionen och motionerna samt de värdefulla föredragningar som utskottets sekreterare gjorde.

Herr talman! Vi har ju tillåtelse att i samband med behandlingen av det förevarande ärendet också diskutera arbetsmarknadsfrågor. Jag tänker utnyttja den möjligheten, ty arbetsmarknadspolitiken är ett alldeles nödvändigt komplement till de kreditmarknadsfrågor som behandlas i det föreliggande ärendet. Jag skall alltså begagna detta tillfälle till att föra några mer principiella resonemang kring arbetsmarknadspolitiken. Det är helt naturligt att trygghetsfrågorna kommit att tilldra sig ett mycket stort intresse vid årets riksdag. Antalet driftinskränkningar har,som vi alla vet, ökat kraftigt, och antalet berörda anställda bar ökat från 8900 år 1965 till 20 700 år 1966. Den ökade takten i omställningen inom näringslivet, som blivit så tydlig under den senaste tiden, är säkerligen inte tillfällig. De problem detta medför för de anställda kan självfallet inte lösas bara genom en statlig investeringsbank, även om det framstått så ibland när man lyssnat till talarna från regeringspartiet. Dessa förändringar beror inte endast på strukturrationaliseringen, utan de orsakas även av den tekniska utvecklingen, importkonkurrensen och av situationen på exportmarknaden. Men de sammanhänger dessutom med förändringar i efterfrågan. Dessa förändringar blir nämligen undan för undan större i ett samhälle med stigande standard, beroende på att valmöjligheterna för människorna ökar och på att en större del av konsumtionen blir så att säga modebetonad. Konsumenten blir på något sätt en ombytligare och mer opålitlig person i sitt handlande. Vanorna ändras snabbt. En ökad rörlighet både i fråga om arbetskraft och kapital är tydligen det pris vi får betala för de ekonomiska framstegen. Denna omställningsprocess medför stora svårigheter för den som direkt berörs av den, svårigheter som man måste komma till rätta med, inte bara av sociala skäl och rättviseskäl utan även därför att detta är förutsättningen för att löntagarna skall ställa sig positiva till dessa förändringar. Det har löntagarna i vårt land gjort. Det är en stor fördel, och vi måste slå vakt om denna positiva inställning genom energiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För den som hellre vill ha ekonomiska skäl för arbetsmarknadspolitiken finns det också sådana. Jag tror att det är angeläget att se till att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna blir verkligt effektiva, ty ju effektivare dessa åtgärder blir ju säkrare man blir på att friställd arbetskraft inte utsätts för stora svårigheter vid driftnedläggningar och strukturförändringar, desto större inflytande kan de rena lönsamhetsberäkningarna få på besluten. Är de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna otillräckliga måste hänsynen till arbetskraften få större inverkan på besluten än då man vet att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer att lösa arbetskraftens problem. Svårigheten är alltså att bevara föränderligheten utan att denna leder till otrygghet för den enskilde, och det är arbetsmarknadspolitikens uppgift att se till att den inte gör det. Det moderna industrisamhället kan väl inte ge människorna garantier för att de under hela sitt liv skall få arbeta just i det yrke för vilket de är utbildade och just på den ort där de är födda, men det har fullt tillräckliga resurser för att ge garantier för sysselsättning för dem som har arbetsförmåga och även för andra en hygglig försörjning. Vad samhället nu” måste åstadkomma är en fullgod lösning av problemet att förena individens trygghet med en snabb allmän tillväxttakt. Vår arbetsmarknadspolitik har ett stort antal hjälpmedel till förfogande för att återföra i arbete dem som friställts, Dessa medel kan sammanfattas under rubriken rörlighetsstimulerande medel, och därmed avses då både yrkesmässig och geografisk rörlighet. Den yrkesmässiga rörligheten underlättas genom omskolning och vuxenutbildning, den geografiska genom resebidrag, familjebidrag och starthjälp. Dessa medel har undan för undan byggts ut, och här har utan tvivel bedrivits en expansiv arbetsmarknadspolitik. Man bör väl i det sammanhanget också nämna lokaliseringspolitiken som haft stor betydelse i stödområdet och naturligtvis också beredskapsarbetena. Ändå står det klart att de resurser som nu finns inte är tillräckliga för att lösa de problem som uppkommer för alla som friställs när företag nedläggs. Det blir en rest kvar, större eller mindre beroende på personalens ålderssammansättning och även i viss mån sammansättning i fråga om kön — det har nämligen visat sig något svårare att placera ledigbliven kvinnlig arbetskraft — samt naturligtvis beroende på ortens förhållanden. Undersökningar har visat att 15—20 procent av löntagarna ett år efter driftstoppet fortfarande är arbetslösa. Dessa siffror anger tydligt att de nuvarande arbetsmarknadspolitiska medlen inte är tillräckliga för att lösa problemet med individens trygghet i ett samhälle som är underkastat stora och snabba förändringar. De som blir kvar sedan de arbetsmarknadspolitiska åt gärderna satts in efter driftsinskränkningar är i regel äldre personer som inte kan omflyttas och svårligen omskolas. För att hjälpa dessa grupper krävs individuellt utformade åtgärder som är tidskrävande och som ställer stora krav på arbetsmarknadsorganens personella resurser. Antalet tjänster har utökats, men personalen är ändå otillräcklig för dessa uppgifter. Vi föreslog därför en mindre ökning utöver vad departementschefen föreslagit. Detta yrkande har dock riksdagsmajoriteten redan avvisat. Andra förslag som vi framlagt vid årets riksdag har rönt ett något bättre öde. Vi föreslog i vår januarimotion att äldre arbetskraft som utbildas vid företagen skulle få samma bidragsvillkor som handikappade. I en proposition om anslag på tilläggsstat som presenterades i mars återfanns detta förslag. Jag är ganska övertygad om att om inte detta regeringsförslag framlagts hade socialdemokraterna i utskottet avstyrkt vårt förslag. Nu har det emellertid bifallits av riksdagen. Vi föreslår också andra regler för tillläggspensionering, innebärande att tillläggspension utgår till äldre personner åren före folkpensionsåldern, om de saknar försörjningsförmåga — trots att den inte orsakas av medicinska faktorer. Förtidspensionering skulle då kunna användas när övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte löser problemen för vissa anställda vid en företagsnedläggelse. Även andra grupper skulle få nytta av den reformen. Vi nämner småhantverkare, t.ex. en skomakare som något år före pensionsåldern förlorar sin lokal och inte kan beredas nya arbetsmöjligheter, eller en gammal småbrukare som rationaliseras bort eller hemmadöttrar och äldre, frånskilda kvinnor som på äldre dagar tvingas försörja sig utan yrkesutbildning och utan vana vid arbetslivet. De personer av det slaget, som inte kan hjälpas på annat sätt och inte kan återinföras i arbetet och som med de villkor som nu gäller inte kan erhålla förtidspension är kanske inte så många, men då är ju inte heller kostnaderna för att hjälpa dem så stora. Motioner med samma innebörd har också väckts från annat håll. Andra kammaren biföll det förslaget, men första kammaren avslog det. Jag vill passa på tillfället att nu uppmana regeringen att i detta fall följa den folkvalda kammarens rekommendationer. Alldeles bortsett från arbetsmarknadsläget är vår förtidspensionering mogen för översyn. I samband med proposition nr 56 föreslogs i en motion från mittenpartierna en utbyggnad av det arbetspolitiska programmet. Motionärerna ville att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära förslag till 1968 års riksdag angående åtgärder för en sådan utbyggnad. Vi har också lagt fram andra förslag, exempelvis krav om översyn av inkomstreglerna för grundbidraget vid omskolning. Avsikten med det förslaget är att underlätta för gifta kvinnor att bli omskolade och kunna välja förvärvsarbete, om de så önskar. Vi har också förordat förhandlingar om längre varseltid. Jag ber att få återkomma till dessa frågor i samband med behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 112. Sammanfattningsvis vill jag säga att alla är väl ense om att det är bäst om friställd arbetskraft så snart som möjligt kan återföras i arbete och beredas ny sysselsättning. Men för att detta skall bli möjligt måste arbetsmarknadspolitikens resurser, inte minst på dei personella planet, förstärkas. Även om en sådan förstärkning kommer till stånd lär det dock inte kunna undvikas att en del människor råkar ut för arbetslöshetsperioder, och därför bör det finnas en effektiv försäkring som första hjälp. De mänmiskor som ändå av olika skäl inte kan återinpassas i ar betslivet bör erhålla förtidspension — inte långvarigt kontantunderstöd, ett erd som har dålig klang. Jag upprepar vad jag sade inledningsvis: rörligheten och föränderligheten måste vi acceptera, om vi vill ha fortsatt standardstegring, men det får inte ske på bekostnad av tryggheten. De konkreta åtgärder som från folkpartiets sida har föreslagits är måhända var för sig inte så betydelsefulla, men de utgör bitar i ett pussel av åtgärder för att skapa en mera effektiv arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! De borgerliga vill behålla privatintressena i kreditgivningen, sade herr Hermansson, som också upprepade ordet privat minst tjugo gånger. Det blev inte bara en tröttande upprepning, utan även en dålig upplysning, sakligt sett. Ordet privat använder kommunisterna nämligen i rent insinuant syfte; det skall ge sken av att bankfolket arbetar enbart för egen vinning. Det är en grundfalsk förkunnelse. Bankfolk är ingenting annat än tjänstemän i kreditinstitut, vilkas verksamhet regleras av lagar, föreslagna av en socialdemokratisk regering och genomdrivna av en socialdemokratisk och kommunistisk majoritet, ofta mot alternativa förslag från borgerligt håll — om jag nu törs begagna ordet borgerlig för herr Eliasson i Sundborn. Kritiken mot bankerna faller alltså tillbaka på riksdagsmajoriteten, som har skapat de lagar under vilka bankerna arbetar. Förslaget om en statlig investeringsbank, herr Bengtsson i Varberg och andra socialdemokratiska talare här i kammaren, är en politisk eftergift och undanmanöver i rädsla för vänsterradikalismen. Vi har upplevt situationen några gånger tidigare de senaste åren, t.ex. regeringens plötsliga ointresse att genomföra en skattereform, prutningarna på försvaret mitt under pågående ut redning, aktievinstbeskattningen och angreppet på jordbrukarna. Inget av de tidigare inhoppen har blivit särskilt populärt hos den breda allmänheten, och den nya statsbanken är heller ingenting som folk ropar och längtar efter. Men regeringen anser tydligen att någonting måste göras nu när näringslivets lönsamhet och investeringsvilja avmattas. Syndabockar måste hittas, och bankinstitut anses ofarliga att kritisera — ingen kan tycka synd om en bank. Situationen kräver att något nytt och djärvt förslag kommer fram till 1968 års val. Investeringsbanken skapar dockingen ny investeringsvilja eller optimism i sig själv. Till leda har det sagts att den heller inte skapar några nya pengar. Men likväl skall den lösa industrins stora, kreditkrävande projekt utan att någon annan sektor blir lidande. Den skall inte heller bli någon undsättningsbank enligt vad som uttryckligen sagts. Jag citerar här vad Krister Wickman uttalat i tidningen Veckans Affärer den 16 februari 1967: »Utvecklingsbanken skulle aldrig rycka ut för att starta företag av typ NJA.

Politisk dubbelmoral blir dock sällan framgångsrik. Vidare förnekas att banken är ett led i ökad socialisering av kapitalmarknaden, samtidigt som statsrådet Wickman säger att den har sina rötter redan i diskussionen om AP-fonderna på 1950 talet. Att på grundval av offentliga uttalanden göra en riktig bedömning av detta institut är sannerligen inte lätt. I framtiden får väl socialdemokraterna, som jag hoppas, från regeringsbänken försöka klargöra vart de syftar med förslaget. Ett annat yttrande av statsrådet Wickman i nyssnämnda Veckans Affärer anser jag inte opåtalat bör gå till glömskan: »Det är lätt att peka på ett stort antal företag som inte har en chans att klara sig på längre sikt. Man har inte sett framåt, inte följt med i den internationella utvecklingen, därför att tvånget till omställning inte varit lika akut som nu. Det har varit möjligt för många att fortsätta längre än som varit företagsoch samhällsekonomiskt riktigt.» Sådana uttalanden är inte särskilt svåra att göra för en politiker. Betydligt svårare är det att handla för en företagschef, som är ansvarig för kanske tusentals anställda. Det är sannerligen heller inte lätt för en företagare att vara socialdemokratiska politiker till lags. Nyligen har LO-chefen Arne Geijer inför Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt beklagat sig över att arbetsgivarna avskedar i stället för att permittera sina anställda. Hur skall det vara, ärade kammarledamöter? Statsrådet Wickman anklagar företagarna för att försöka hålla liv i sina sviktande företag för länge — det är samhällsekonomiskt oansvarigt. LO-chefen Arne Geijer anklagar företagarna för att alltför lättvindigt lägga ned och avskeda — det är socialt oansvarigt. I och för sig är det begripligt att de företagsekonomiska och socialpolitiska bedömningarna blir olika vid företagsnedläggningar eller sammanslagningar, men företagarna och bankerna får inte generellt bli ett slagträ i denna debatt. De sociala problem som uppstår vid en snabb strukturrationalisering måste till övervägande delen lösas av samhället. I den mån man lägger en del av denna uppgift på företagarna måste man oundgängligen ge dessa möjlighet att klara den uppgiften. Enligt högerpartiets uppfattning har de senaste årens utveckling i denna del varit synnerligen otillfredsställande. En snabb inhemsk inflation och kostnadsstegring har tillåtits samtidigt som den internationella konkurrensen skärpts, och därmed har vinstmarginalen och självfinansieringsgraden hos många företag beskurits. Samtidigt har företagarna nödgats påtaga sig uppgiften att vara både finansiärer och gratisdistributörer av mångmiljardbelopp när det gäller sociala utgifter och uppgifter och många andra ålägganden utan att på något sätt få kompensation. Denna utveckling har inte gagnat vare sig företagare eller anställda, och en statlig bank kan inte lösa dessa frågor, som ingår i bilden av näringslivets problem. Men regeringen tycks ha stor förmåga att hitta fel syndabockar i olika sammanhang. När priserna på livsmedel började oroa konsumenterna drogs jordbrukarna ensamma fram som syndare. När sysselsättningen och lönsamheten börjar svikta i näringslivet ger man sig på bankerna. Något fel på den egna politiken kan det förvisso inte vara. Får jag fråga: Kan regeringen ge ett enda exempel på ett företag som tvingats avskeda folk av den huvudorsaken att någon bank vägrat företaget kredit? Restriktionerna i kreditgivningen, som tidvis varit rätt hårda, har ju regeringen själv anbefallt i inflationsbekämpande syfte. Skall kreditgivningen kunna ökas måste produktionen och sparandet ökas. Men detta är ju inte den nya bankens uppgift — den kan inte öka, endast styra kreditströmmarna. Det är inte nya bankdirektörer vi behöver utan en ny ekonomisk politik. Det är inte ett näringsliv tyglat av en socialdemokratisk humanist med goda studentbetyg som vi behöver, utan duktiga företagare och välutbildade arbetare i fri konkurrens i ett företagsvänligt klimat. Högerpartiet anser det självklart att företagarna har och skall ha ett ansvar för de anställdas trygghet. Men det blir en chimär att förhandla eller lagstifta om sociala trygghetsåtgärder, finansierade av företagen, om kostnaderna för näringslivet samtidigt hålles på en sådan nivå att trygghetsåtgärderna blir investeringshämmande och därmed sysselsättningshämmande. Herr talman! Med avseende på de anställdas berättigade krav på trygghet i anställningen är en hård kamp mot inflation och stigande kostnader och en mindre dogmatisk syn på företagsvinster vida bättre än en statlig investeringsbank. En kortsiktig popularitetsjakt hos de breda folklagren, som tar sig uttryck i en politisk strävan att hålla företagsvinsterna nere, är i själva verket ett dråpslag mot fackföreningarnas och arbetsgivarnas organisationer i deras huvuduppgifter att göra en rimlig fördelning mellan löner och investeringar vid fria förhandlingar. Vi skall låta kommunisterna vara ensamma om denna på sikt framstegshämmande politik. De anställdas trygghet skall alltså i första hand garanteras genom starka företag. Den snabba tekniska utvecklingen kommer dock att framtvinga snabba förändringar i både produktionsteknik och produktionsinriktning, vilket kommer att medföra temporära friställningar. Två till tre olika yrkesutbildningar eller omskolningar under en livstid kommer att vara normalt för många människor. Vi måste dock pröva alla till buds stående möjligheter för att göra dessa avbrott i anställningen så korta och effektivt utnyttjade och — inte minst viktigt — så litet kännbara för dem det berör som möjligt. Samtidigt som många friställes vet vi att det på många yrkesområden föreligger en utpräglad bristsituation. Där så är kvalifikationsmässigt möjligt måste omskolningar och omslussningar snabbt vidtagas. Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen bedriver sedan en tid Högerpartiet har i sin partimotion föreslagit att denna verksamhet utvidgas till flera yrkesområden och i större utsträckning sker i samråd med berörda kommuner, företag och näringslivets organisationer. När det gäller högt kvalificerad arbetskraft måste denna givetvis omplaceras på samma kvalifikationsnivå som tidigare. Den kompletterande utbildningen i dessa fall kan ibland ges inom företaget, men ibland måste olika utbildningsanstalter anlitas. För att stimulera bristyrkesutbildningen vid företagen anser vi det riktigt att som arbetsmarknadsutredningen föreslagit öka statsbidraget till 2 kronor per elev och närvarotimme för vuxenutbildning inom ett företag. För att ytterligare stimulera denna utbildning föreslår vi också att företag beredes möjlighet att skattefritt avsätta medel till särskilda utbildningsfonder avsedda att användas vid väntade strukturrationaliseringar. Högerpartiet har också föreslagit en rad andra åtgärder för att mildra verkningarna av företagsfusioner och nedläggningar. Vi anser t.ex. att den nyligen tillsatta KSA-utredningen bör ges vidgade direktiv och uppgifter i sitt arbete att analysera olika stödformer som kan vara nödvändiga vid arbetslöshet. Personligen har jag alltid varit motståndare till alltför snäva utredningsdirektiv. De hindrar arbetet och motverkar nya friska initiativ. Vi anser alliså att KSA-utredningen bör studera möjligheterna att vidga avgångsbidraget till att gälla även icke kollektivanställda. Vi anser vidare att utredningen bör undersöka möjligheterna att låta äldre friställd arbetskraft som inte kan omskolas få förtidspension utan reduktion av pensionen. Andra kammaren har beslutat om en sådan utredning. Vi anser också att arbetslöshetsförsäkringen bör utbyggas till att omfatta i princip alla arbetstagare och hoppas att KSA-utredningen snabbt kommer med förslag. De anställdas egnahem har blivit ett problem vid omflyttning av arbetskraft. Vi anser att den försöksverksamhet med inlösen av egnahem som påbörjats bör utvidgas, och vi vill även erinra om vår mångåriga kamp för att avskaffa realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av egnahem. Detta ogräs i skattefloran bör snarast boriryckas. De sysselsättningspolitiska åtgärder som högerpartiet här föreslår innebär alltså till en del ökade kostnader för företagarna. Vi anser emellertid att man i dagens situation inte kan öka företagens kostnadssida utan att ge något igen. Det vore en synnerligen oklok politik. På en rad områden har högerpartiet därför i olika sammanhang framfört förslag som skulle innebära betydande förbättringar av näringslivets möjligheter och därmed öka företagarnas förmåga till engagemang i de anställdas trygghetsfrågor. Till sist, herr talman! Välståndsutvecklingen har i vårt land gått fort och nått längre än i de flesta andra länder i världen. De bästa resultaten har nåtts i förtroendefull samverkan mellan ett fritt näringsliv, fria organisationer och en fri kapitalmarknad. De sämsta resultaten är att finna på områden där politikerna försökt att styra utvecklingen på ett alltför detaljerat sätt med regleringar och kontroller. Exempel på sådana områden är hyresmarknaden och jordbrukets storleksrationalisering. Låt näringslivet och kapitalmarknaden arbeta fritt! Vidga deras möjligheter i stället för att styra dem! En politisk styrning på detta område, herr talman, skulle bli en reaktionens slagskugga över välståndsutvecklingens möjligheter.

Herr talman! Jag skulle nästan kunna börja med att säga »till sist», därför att jag tänker inte ta kammarens uppmärksamhet lång tid i anspråk. Från början hade jag tänkt ta upp en del av den debatt, som förekom i bankoutskottet och som tyvärr blev för kort, för att få till stånd en diskussion från ideologiska utgångspunkter. Det är emellertid självklart att man vid denna tidpunkt inte kan tillföra debatten någonting nytt. Vad som ändå gjorde att jag behöll min rätt att säga någonting var det mycket intressanta replikskifte som ägde rum på förmiddagen om maktkoncentrationen inom det privata näringslivet. Herr Eliasson i Sundborn gjorde därvidlag en del uttalanden. Jag skulle gärna vilja vederlägga dessa och återföra honom till verkligheten. När så mycket har yttrats här om maktkoncentration och monopolställning, borde man kanske erinra riksdagens ledamöter om att vi faktiskt har en utredning på gång just i koncentrationsfrågan. Denna utredning tillsattes i början av 1960 och fortsätter alltjämt sitt arbete. Dess resultat lär enligt senaste riksdagsberättelsen komma att framläggas 1967. Jag hoppas att vi när denna utrednings resultat föreligger skall få ett verkligt underlag för en diskussion. Vi kan då som utgångspunkt för denna ställa frågan: Finns det i detta land en privat maktkoncentration? Jag skall därför helt kort redogöra för vad denna koncentrationsutredning har sysslat med. Utredningen har gjort en kartläggning av de allmänna ägandeförhållandena inom storföretagen, genom en bearbetning av kupongskattematerialet från åren 1963 och 1964. Utredningen har gjort en speciell undersökning om de 20 största aktieägarna i varje storföretag och aktieägandet hos aktiebolagens styrelsemedlemmar och verkställande direktörer, hos stora minoritetsägare och kring dessa eventuellt grupperade finansiella block samt hos deltagarna i storföretagens bolagsstäm mor. Den har vidare gjort en kartläggning och analys av förekomsten av gemensamma styrelseledamöter i storföretagen. Den har gjort en undersökning av maktfördelningen dels inom och dels mellan storföretagen. Som ett led i denna undersökning planeras en enkätundersökning av bolagsstämmornas uppgifter och betydelse. Utredningen har: vidare gjort vissa delutredningar, bl.a. om oljebranschen och om prissamverkan och konkurrens, vilka utredningar också har blivit publicerade. Utredningen har även gjort en analys och kartläggning av marknadsförhållandena i några industribranscher, vilket den också fortsätter med. Vidare har utredningen fortsatt sina studier av ägarstrukturen och beslutsförhållandena i privata företag, särskilt större sådana, samt av ägandeoch marknadsförhållandena på kreditmarknaden. Dessa undersökningar beräknas bli framlagda under våren 1967. Til syvende og sidst: Den upplysning som jag ansåg borde komma in i kammarens protokoll var att när riksdagen beslöt tillsätta en utredning beträffande maktkoncentrationen — vilken herr Eliasson i Sundborn under förmiddagen gav sken av att han var intresserad av — röstade herr Eliasson och centerpartiet för avslag.

Herr talman! Herr Haglund vill tydligen ge kammaren den föreställningen att centerpartiet är motståndare till att åtgärder vidtages för att motverka maktkoncentration på den enskilda sidan, vilket skulle stå i strid mot den uppfattning som vi säger oss ha. Herr Haglund borde i stället ha talat om vad som verkligen hände 1950. De remissyttranden som bankoutskottet 1960 hade fått från LO och KF pekade på att det med hänsyn till bulvanförhållanden och dylikt skulle bli mycket svårt att göra en sådan under sökning. Det var närmast på grund därav som centerpartiet inte biträdde utredningsförslaget. Däremot gav vi i en särskild reservation uttryck för vår uppfattning, att man måste försöka motverka en maktkoncentration på både den enskilda och den statliga sidan. Reservationen innehöll också — om jag inte minns fel ett påpekande om det samband som råder mellan stora bankintressen och stora företag i detta land och att vi önskade att en sådan maktkoncentration uppmärksammas.

Herr talman! Jag har ingen inblick i utredningens arbete, men i den mån den har lyckats komma förbi svårigheterna och få fram ett material som belyser inte bara formella förhållanden utan även den reella maktkoncentration, som kan dölja sig bakom det hela, tycker jag att vi har anledning att hälsa detta med tillfredsställelse.

Herr talman! I detta läge av debatten är det svårt att tillföra den något nytt.

Frågan är bara hur det skall fungera. Jag vill här helt stillsamt göra den reflexionen, att vi inte kan lösa frågan från denna plattform och med bara svenska resurser. Vi är också beroende av den internationella utvecklingen. Därför får vi inte ställa oss avvisande till att komma med i en större internationell marknad när tillfälle därtill ges — men det är en annan fråga, och jag skall inte dra in den frågam nu. Jag vill endast konstatera att vi inte kan vara oss själva nog — av vissa yttranden kan man dra den slutsatsen att en del personer anser att vi kan det. Herr Gustafson i Göteborg tecknade tidigare i dag en bild av det stora behov vi har av investeringskapital inför den utveckling som vi står inför. Hittills har vi någorlunda kunnat tillgodose vårt behov av riskvilligt kapital. Jag vill emellertid konstatera, herr talman, att en uppbromsning har ägt rum under de senaste åren.

Bruttoinvesteringssumman har under denna period ökat från 26,4 procent av bruttonationalprodukten efter krigsslutet till 32,2 procent innevarande år. Under 1930-talet hade investeringsandelen en rätt hygglig utveckling från 27,1 procent år 1950 till 29,3 procent år 1955 och 31,2 procent år 1960. Från år 1960 till år 1965 har emellertid utvecklingen bromsats något; ökningen är bara 1 procent, från 31,2 till 32,2 procent. Från år 1965 till år 1966 har procenttalet varit oförändrat. Det är kanske på den punkten de internationella aspekterna i någon mån kommer in i sammanhanget. Kanske har de även varit den väckarklocka för regeringen som satt i gång hela den diskussion som vi nu har fört i två dagar. Jag vill konstatera att vi har ett stort behov av investeringskapital för att kunna fullfölja den industriella re volution som faktiskt är ofrånkomlig, om vi i framtiden skall kunna uppehålla vår standard och allmänna utveckling i landet. Jag skulle inte tro att det råder någon som helst åsiktsskillnad mellan partierna beträffande detta behov; det är väl bara i fråga om hur det skall tillfredsställas som olika synpunkter gör sig gällande. Med hänsyn till detta stora och ökande investeringsbehov har vi accepterat förslaget om en ny bank. Förslaget härom kastades emellertid fram väl hastigt — tidigare talare har påpekat att underbyggnaden har varit synnerligen bristfällig — och därför har mittenpartierna väckt en motion, som går ut på en utredning. För syftemålets skull säger vi alltså ja till en bank, men inte till vilken bank som helst. Vi är inte intresserade av att få en maktkoncentration, som inte är till fromma för näringslivets utveckling. En viss sund skepsis kanske man kan ha rätt att hysa mot regeringens förmåga att dirigera kapital och utnyttja resurser. Jag tror inte att det lämpligaste är att låta den helt ta hand om denna uppgift; ett samspel krafterna emellan blir avsevärt mera fruktbringande. Statsministern deltog på förmiddagen i en diskussion om mål och medel. Han talade om ideologiernas inverkan och förklarade, att socialdemokraterna inte tvekade när det gällde målet men var ganska fria när det gällde att välja medel. Målet i detta fall är ju att ge näringslivet ökade möjligheter att hävda sin position. Det skulle kanske inte ha behövts så värst stor ansträngning av regeringen för att skapa enighet kring detta mål, om den hade velat. Det tyder på att det finns annat som man i detta läge är ute efter. Den saken har tidigare belysts, och jag skall inte gå in på det. Däremot fäste jag mig vid det som statsministern sade beräffande ideologierna. Han åberopade något som herr Wigforss sagt redan år 1932. Konten tan var att man inte skulle tro att en förändring av äganderätten löste alla problem. Det sades av statsministern i en replik till herr Hermansson. Det är så sant som det är sagt. Statsministern betecknade inställningen som liberalmarxistisk. Man kan, om man vill just på denna punkt ifrågasätta vad som skiljer den från en social-liberal inställning när det gäller vad som är effektivt och rationellt. Från regeringshåll, kanske framför allt dock från andra inom regeringspartiet, har man velat göra gällande att banken skulle lösa alla problem. Den diskussion som förts torde dock ge belägg för att de flesta problemen återstår. Icke förty är det av stort värde att vi får en satsning som sannerligen. behövs på detta område. Vi har långt tidigare bort ägna större intresse åt denna del av samhällslivet. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag har bara velat gör dessa reflexioner, och ber att få yrka bifall till reservationerna 1a, 2a, 4, 5, 6 a och 9b, som är fogade till bankoutskottets utlåtande nr 33.
Herr talman! Det är naturligt — med tanke på det sätt på vilket regeringen presenterat det statliga kreditaktiebolaget — att behandlingen här i riksdagen måste bli både ingående och engagerad. Det är en del av det pris som regeringen måste betala för att den lagt fram förslaget på ett, enligt mitt förmenande, ovanligt lättfärdigt sätt. Tror man att man genom denna bank kan skapa bättre trygghet till arbete och ge näringslivet bättre villkor kunde man, om förslaget vore allvarligt menat, ha behandlat det på ett seriösare sätt. Man kunde ha lyssnat till näringslivet och korrigerat förslaget i enlighet med de remissvar som influtit och ha spelat ett öppnare och ärligare spel, inte minst i utskottet. Jag skall försöka koncentrera mig till ett område som bl.a. åberopats som motiv för tillkomsten av denna bank, nämligen skogsindustrins strukturrationalisering, behovet av en koncentrerad verksamhet i större enheter och därvid också lösandet av de sysselsättningsproblem som kan uppstå i vissa orter. Skogsindustrin hälsar med tillfredsställelse att regeringen uppmärksammat att denna — liksom andra industrigrenar — behöver större utrymme på kapitalmarknaden för sina investeringar.

För ett och ett halvt år sedan interpellerade jag finansministern om sågverksindustrins kapitalförsörjningsproblem. Jag fick till svar att det var orealistiskt att tänka sig en kreditlättnad. Jag angav själv en rad förslag som näringslivet lagt fram för att i tid underlätta situationen. Någon ny bank föreslog jag inte. Jag visste inte att det var den enda möjligheten att lösa problemet. Finansministern hade inget förslag att ge mig. Ändå måste finansministern ha förstått att ökad rationalisering inte åstadkommes på en natt utan att det tar åratal att genomföra den. Inte minst inom skogsindustrin kan man se hur en styrd kapitalmarknad fungerar eller rättare sagt inte fungerar. Den svenska cellulosaindustrins utveckling efter kriget har inte varit dålig. 1937/38 hade vi en tillverkning av 3,5 miljoner ton. Kriget gjorde att vi först 1953 kunde uppnå samma siffra. Men därefter har tillverkningen stigit till det dubbla eller 7 miljoner ton. Vi ligger på tredje plats i världen efter Amerika och Kanada och är i konkurrens med Kanada den största exportören i världen. För papper har skett en ännu snabbare tillväxt av vår produktion. Den är nu uppe i 3,5 miljoner ton, vilket motsvarar mer än en fördubbling under en tioårsperiod. Sågverksproduktionen, som på 1950-talet nådde 1,3 miljoner standard, är nu uppe i 2,2 miljoner standard. Ingen kan påstå att vi inte sökt ta till vara våra möjligheter trots en ofullständigt fungerande kapitalmarknad. Råvarutillgångarna i Norrland medger icke att i någon högre grad öka cellulosaoch trävaruindustriernas kapacitet. I södra Sverige och delar av Mellansverige är förhållandena annorlunda. Ett ökat uttag 1975 med 10 miljoner skogskubikmeter kan vara möjligt, vilket innebär en ökning med cirka en sjättedel av nuvarande totala uttag i landet. För att detta skall kunna klaras fordras en nyinvestering på kanske 5 å 6 miljarder kronor. Siffran stiger naturligtvis, om man ökar förädlingsgraden. Man räknar på industrihåll på sikt under de närmaste fem åren med en årlig investering av 700 miljoner kronor på massaoch papperssidan och cirka 100 miljoner kronor på sågverkssidan. Den hittillsvarande investeringen har varit 550 miljoner kronor per år. Man kanske säger från regeringens sida att detta ökade investeringsbehov just är ett argument för en statsbank. Ingalunda, säger näringslivet och: högerpartiet. Med en tillväxttakt hos affärsbanksrörelsen på 2,5 till 3 miljarder kronor per år skulle man mycket väl mot bakgrunden av skogsindustrins betydelse som exportnäring kunna av denna tillförsel lägga minst 250 miljoner kronor per år för att kunna få till stånd en sådan utveckling som man önskar från skogsindustrins sida. Tilllämpas dessutom en för näringslivet rörligare kreditgivning skulle en än större investering kunna ske. Ända fram till 19530-talets mitt och även några år senare, 1956 och 1957, underlättades skogsindustrins investeringar av en hygglig vinst genom då gällande regler för avskrivningar. Kostnadsläget ställde sig annorlunda vid en internationell jämförelse, och i stort sett kunde nyinvesteringarna då självfinansieras. Vad har hänt därefter? Arbetslönerna har på en 10-årsperiod, för att ta skogsarbetarna som exempel höjts med 75 procent. Visserligen har den ökningen varit mycket välmotiverad jämfört med arbetslönerna för andra grupper, men priset på svensk cellulosa har under samma period varit oförändrat. Om siffran för Sverige i lönehänseende inräknat indirekt lön anges till 100, är motsvarande siffra för Västtyskland 75, Frankrike 66 och, om man går utanför Europa, Japan 27. Sveriges siffra är den högsta i Europa. För ordningens skull bör väl sägas att Amerika ligger en bit över. Vi skall inte inbilla oss att vare sig svensk skogsindustri eller någon annan industri kommer att kunna klara sig särskilt bra, om vi skall fortsätta att späda på den kostnadsinflation som vi länge har haft. Den är förödande för varje industriell verksamhet som i likhet med skogsindustrin måste kämpa på världsmarknaden. Samtidigt måste vi se till att skogsägaren får så mycket betalt för levererad råvara att han kan bedriva ett långsiktigt skogsbruk. Kan nu detta uppnås genom tillskapandet av ett nytt kreditinstitut, och kan vi därigenom så mycket snabbare få en lönsammare drift jämfört med utlandet? Nej, det är verkligen en utopi. För det första har vi haft och har fortfarande en konjunktursvacka inom denna näringsgren beroende på överproduktion av trä, papper och massa, och dessa förhållanden kan inte en statsbank göra något åt. För det andra ligger råvarupriset vid fabrik hos oss mycket högre än flera konkurrentlän ders. För rationalisering och transportutveckling inom skogsbruket kan en statsbank göra föga. Investeringsmedel i samband med skogsbruk måste tillskapas successivt på ett helt annat sätt, nämligen genom en ändring av skogslagstiftningen som automatiskt framtvingar lämpliga rationaliseringsåtgärder. Lån ur en statsbank gör inte skogsprodukterna billigare. För det tredje, lönekostnaderna spelar en stor roll för skogsindustrin, men man är på väg att eliminera detta problem. Bakom varje anställd står i dag genomsnittligt 240 000 kronor i realkapital. Detta kommer framdeles att också gälla svensk sågverksindustri. »Tryck-på-knappen»- arbete blir vanligare. För sysselsättningen kommer industrisidan inom skogsindustrin att betyda mycket mindre. Nog överdriver man många gånger när man anser projekterandet av nya massaindustrier vara av så stor betydelse för sysselsättningen. För avverkning och transport kan det betyda en del, om man inte byter ut den egna tillförseln av råvara mot exporterad råvara exempelvis till Norge. Man kan alltså inte åberopa allt detta som ett argument för en statsbank. Däremot torde det med tanke på det europeiska konsumtionsbehovet vara nödvändigt för skogsindustrin att försöka uppnå högre förädlingsgrad, vilket den också håller på att göra. Det behövs också större försäljningsaktivitet och bättre propaganda för spridningen av våra varor. En statsbanks förutsättningar att kunna medverka härvidlag torde vara betydligt sämre än vad som torde kunna åstadkommas genom det som från vårt håll redan aktualiserats men som regeringen inte velat lyssna på. En annan väg som cellulosaindustrin slagit in på är kombinerandet av cellulosaproduktion i Sverige och vidareförädling i egna eller delägda företag i andra länder. Härtill kommer den ekonomiska integrationen som alltmer breder ut sig — särskilt inom amerikansk och kanadensisk cellulosaindustri samt europeisk pappersindustri. Företagsköp, fusioner och samarbetsavtal binder alltmer den fria cellullosamarknaden i Europa. Vi måste ge oss in på detta i större utsträckning, även om det från sysselsättningssynpunkt kan vara betydligt fördelaktigare att behålla verksamheten här hemma. Vilka fördelar kan en statsbank innebära när det gäller en sådan utveckling? De är små. Det viktigaste härvidlag är i stället friare kapitalrörelser över gränserna, något som näringslivet länge framhållit och som högerpartiet och folkpartiet år efter år föreslagit men som mötts med kalla handen av regeringen. Herr Erlander har i dag som vanligt påstått att högerpartiet sin vana trogen kämpar för det bestående. Så fort det kommer någonting nytt är högern negativ, sade han. En bank av denna typ betyder ju ingenting annat än att man inför ett system som alltmer liknar de totalitära staternas. Det är alltså ingenting nytt. Högerpartiets kamp för en ökad rörlighet för kapitalet i en stormarknad är heller ingenting nytt. På den punkten är det socialdemokraterna som varit dogmatiska. Vi kan påvisa att socialdemokraterna varit lika dogmatiska vid behandlingen av många andra näringsproblem. Två önskemål har i detta sammanhang särskilt framförts av bankoch näringsliv, nämligen 1. att använda svenska företags kreditvärdighet för att låna pengar utomlands, 2. att skapa bättre möjligheter för utländska investerare att köpa svenska aktier, varigenom vi skulle kunna bredda vår aktiemarknad. Vår skogsindustri — liksom näringslivet i stort är så beroende av de internationella sammanhangen, att ett fortsatt oförstående från regeringens sida för behovet av internationella kapitalrörelser kan bli ödesdigert för skogsindustrin och även för de anställdas trygghet. Ingen statsbank kan i någon större utsträckning rätta till dessa förhållanden. Jag kommer så, herr talman, till frågan om strukturrationaliseringen. Detta har blivit något slags statusord i debatten eller ett ord som man generellt tillgriper om man inte behärskar det ämnesområde som diskuteras. Jag tror att man gör det lätt för sig och näringslivet skada, om man utan kommentarer använder ett sådant ord — jag vet att jag själv syndar härvidlag ibland. Att en del cellulosaindustrier lagts ner och att andra kommer att läggas ner är en riktig utveckling. Att något omoderna företag och mindre företag har lagts ner är ett sundhetstecken. Vi har i dag cirka 300 enheter inom denna industri. År 1964 nedlades två enheter, och år 1966 och därefter har det lagts ner 26 eller 27 enheter inom cellulosaeller pappersindustrin. Hade en statsbank kunnat rädda dessa företag? Nej, naturligtvis inte. Man hade inte ansett dessa företag vara lönsamma objekt att satsa på. Att flera företag än man tidigare beräknat har nedlagts beror på kostnadsinflationen, för vilken vi inom högerpartiet påstår att regeringen är medansvarig. I fel ögonblick har man dessutom nu beskattat aktiemarknaden — något som sannerligen inte varit uppmuntrande för denna marknad. Några fusioner och storleksrationaliseringar kommer att företas under de närmaste åren. Det är främst sulfatoch sulfitindustrierna som kräver större enheter. Några nya fabriker beräknas tillkomma. Men vi skall inte vara så alldeles säkra på att enbart några stora sulfitoch sulfatfabriker kan lyckliggöra oss. Kvalitetsprodukter är vår styrka. Enklare mängdproduktioner kommer andra länder att överta, länder som Amerika, Kanada och så småningom kanske Sydamerika och en del andra länder. Integration och föräd ling kommer att ge oss mer, och härvidlag kan mindre och medelstora företag göra sig väl gällande. En statsbank är inte vad vi behöver för att klara dessa saker. Bygder som drabbas av nedläggningar behöver ett utarbetat system för att ge något annat och för att ge de arbetare och tjänstemän som skaffat sig egnahem gottgörelse härför; herr Ringaby har tagit upp de synpunkter som högerpartiet har på frågan om inlösen 0. SÅ Vi Herr talman! Jag trodde att jag här i talarstolen skulle kunna säga att det fanns ett allvarligt syfte bakom banken och att den verkligen var ägnad att göra en insats för näringsliv och sysselsättning. Man har från regeringens sida påstått detta både i går och i dag, men herr statsministern har, om jag fattat honom rätt, nu sagt att banken främst har tillkommit för att bryta de andra bankernas monopolställning och kanske en del av näringslivets monopolställning. Denna fråga togs upp av herr Haglund, som talade om att maktkoncentrationen håller på att utredas. Varför väntade man då inte med att lägga fram detta förslag och att framföra dessa argument tills man hade slutfört utredningen, så att man hade bevis att stödja sig på? Omsorgen om näringsliv och sysselsättning är såvitt jag förstår betingad av intresset att dirigera kapital och att få större inflytande över näringslivet. Man vill att företagare, kommunala representanter och arbetare som företräder sina organisationer skall stå med mössan i handen och be regeringen, banken, eller vem det nu är, om en låneskärv. Herr Hagnell har åberopats som initiativtagare till denna bank. Vi känner till herr Hagnells önskan att införa arbetsformer som han sett i andra länder, t.ex. Italien och Västtyskland, länder som haft helt andra betingelser än vi. Hur många gånger har inte regeringen och socialdemokraterna talat om vårt lands stora fördelar framför alla andra länder. Ett seriöst och ansvarsmedvetet fritt näringsliv och förekomsten av fria avtal mellan arbetsmarknadens parter har skapat dessa fördelar som regeringen talar om. Högerpartiet har begärt att man skall förbättra möjligheterna att på denna väg möta också framtidens krav. Socialdemokraterna går statsdirigeringens väg vilket man i andra länder enligt mitt förmenande redan misslyckats med.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan talade om skillnaden mellan högerpartiets inställning och socialdemokraternas och frågade med anledning av mitt anförande: Skall vi nå det mål som herr Lothigius vill att vi skall nå även för skogsindustrin, varför går han då inte med på en statsbank? Högerpartiet har här sedan många år föreslagit en rad åtgärder som på olika sätt skulle stimulera det svenska näringslivet. När vi talar om hur man skall öka den förkättrade självfinansie ringen — ett starkt medel för att klara näringslivets problem och sysselsättningen — så vill man ju på regeringens sida inte höra på detta. En ökad självfinansiering betyder att näringslivet står friare från statsmakterna, och det är det man inte vill. Man vill inte ha ett näringsliv som kan arbeta fritt, utan det skall planeras och dirigeras av en styrd kapitalmarknad, som gärna får vara i statens hand. Det är väl metodiken och ideologin i socialdemokraternas handlande i denna fråga. Vi har som en av de effektivaste åtgärderna föreslagit att de redan existerande kreditinstituten, som nu arbetar för näringslivets behov, för sysselsättning etc., skall få andra möjligheter. Detta föreslås i högerpartiets motion med anledning av planerna på denna bank. Varför följer man inte den vägen? Varför utnyttjar man inte Sveriges kreditbank, som dock är statens egen bank? Jag sitter för min del som ordförande i lokalstyrelsen för Sveriges kreditbanks avdelningskontor i Jönköping. Att man inte utnyttjar Sveriges kreditbank beror väl på att denna tilllämpar samma system för sin utlåning som varje annan bank, d.v.s. kräver bankmässiga säkerheter, ett system som vi för vår del finner riktigt. Nej, man vill skapa en bank som arbetar på ett annat sätt än de banker som nu finns. Tryggheten — ja, herr talman, eftersom min repliktid är slut får jag tyvärr avstå från vidare argumentering.

Herr talman! Den snabba tekniska utvecklingen och strukturomvandlingen ställer väsentliga krav på investeringar i näringslivet för att möjligheterna till produktivitet och konkurrenskraft skall kunna tillvaratas effektivt och sysselsättningen tryggas. Åtskilligt har skett och sker i näringslivet. Jag tänker på driftsinskränkningar och driftsnedläg gelser.

Det är därför enligt min mening ytterst angeläget, inte minst med tanke på de svårigheter som näringslivet i dag brottas med, att kapital i större utsträckning än nu slussas över till näringslivet. De många företagsnedläggningarna och driftsinskränkningarna talar sitt tydliga språk om nödvändigheten av åtgärder från samhällets sida för att hjälpa till att trygga arbetskraftens sysselsättning. Vad man framför allt finner angeläget är att nya kreditgivningsmöjligheter skapas för projekt av långsiktig och riskbärande karaktär, projekt som är svårfinansierade med nuvarande kreditsystem. När det gäller tillkomsten av den föreslagna investeringsbanken hade det nog varit önskvärt med en mera noggrann utredning som grundmaterial för propositionen. Man har en känsla av att framläggandet av förslaget om denna investeringsbank är en brådstörtad handling från regeringens sida. Nåväl — om jag nu i princip accepterar förslaget om investeringsbanken, så gör jag det därför att den akuta situationen inom näringslivet och på arbetsmarknaden motiverar omedelbara åtgärder. Mittenpartierna har i de likalydande motionerna I:766 och II:955 föreslagit att en investeringsbank skall inrättas med statens medverkan enligt i motionerna angivna riktlinjer. Företrädarna för mittenpartierna har i debatten närmare kommenterat ifrågavarande motioner liksom utskottsutlåtandena. Jag skall för min del inte gå närmare in på vare sig motionerna eller utlåtandena utan har närmast begärt ordet för att något beröra de mindre och medelstora företagens problem. Diskussionen om ett näringspolitiskt stöd från staten har till stor del rört sig om de stora företagen och deras problem, medan de mindre företagen inte behandlats i nämnvärd omfattning. Ändå spelar ju de mindre och medelstora företagen i vårt land tillsammans en långt större roll ur sysselsättningspolitisk synpunkt, vågar jag säga, än de stora företagen. Jag har därmed inte gjort gällande att de större företagen inte spelar en viktig roll i samhällslivet. Vad jag särskilt vill framhålla är att de mindre och medelstora företagen utgör ett mycket viktigt komplement till storindustrin. Om jag i fortsättningen av mitt anförande uppehåller mig vid de mindre och medelstora företagens problem får detta emellertid tolkas icke som att jag underskattar eller förringar de stora företagen utan fastmer som att de mindre och medelstora företagens problem enligt min mening kanske inte har blivit föremål för den uppmärksamhet som de förtjänar. I de mindre och medelstora företagen har cirka 685000 människor eller 70 procent av industrins anställda sin gärning. De mindre och medelstora före-, tagen svarar för över 60 procent av den totala produktionen. Den arbetskraften har naturligtvis samma rätt som arbetare och tjänstemän i storföretagen att kräva trygghet i sin existens. Det är därför ytterst angeläget att man uppmärksammar de mindre och medelstora företagens aktuella svårigheter i fråga om kapitalförsörjning. Många sådana företag brottas i dag med allvarliga problem. Kreditrestriktionerna drabbar enligt erfarenhet dessa företag särskilt kännbart. De har ofta inte lika väl etablerade bankförbindelser som storföretagen och de ter sig kanske inte heller lika intressanta och angelägna ur bankernas synpunkt. Företagens självfinansieringsförmåga har också gått ner kraftigt under senare år, inte blott genom de lagstadgade avsättningarna till pensionsfonderna utan också på grund av påtagligt pressade vinstmarginaler till följd av hårdare konkurrens, inte minst från utlandet, och höjda omkostnader. Enligt en uppgift som jag inhämtat från Sveriges hantverksoch industri organisation har det visat sig att de mindre och medelstora företagen har en klar ambition att anpassa sig till utvecklingens krav på rationalisering. Av de enligt uppgift cirka 3500 industriföretagen med mindre än 50 anställda, vilka avvecklades under perioden 1951—1962, utgjordes 93 procent av sådana med mindre än fyra anställda. Småindustrin minskade under tiden 1954—1964 sin andel av industrins anställda men bibehöll sitt förädlingsvärde per årsarbetare, vilket innebär en effektivitetsökning med 62 procent mot 41 procent för den medelstora och 53 procent för storindustrin. Småföretagens investeringsberedskap står i dag långt ifrån i proportion till deras hittills uttalade vilja till mekanisk och annan upprustning och till sådan effektivisering i fråga om exempelvis marknadsföring och försäljning som är påkallad i den vidgade marknadens perspektiv. Symtomen på svårigheterna är åtskilliga; nyetableringen minskar, nedläggningarna ökar liksom flyttningar till utlandet, vilka steg med cirka 30 procent under fjolåret. Ett annat tecken är uppköpsaktiviteten hos de av de större affärsbankerna dominerade investmentbolagen. Nedläggningarna av mindre företag skulle med hänsyn till rådande svårigheter i fråga om kapitalförsörjningen under 1960-talet sannolikt ha varit betydligt flera om inte småföretagen ägt en särskilt stark livskraft. Hantverk och småindustri har i många fall lyckats överleva tack vara en sådan bottenskrapning av resurserna, som solidariteten i småföretagens speciella miljö kan medge. De mindre företagen besitter också ofta stor flexibilitet med goda möjligheter att ställa om i kritiska situationer. Småföretagen har en given och omistlig roll i vårt näringsliv. Som komponenttillverkare och underieverantörer spelar tusentals mindre industriföretag en utslagsgivande roll i vår exportindustri. Samtidigt kan man säga att hela vår lokaliseringspolitik skulle stå sig ganska slätt om icke tusentals företagare toge stora risker. De mindre och medelstora företagens dominerande roll för sysselsättningen, och den sociala tryggheten i vårt land skall ej heller förglömmas. Det är därför, herr talman, utomordentligt viktigt att vi inte inför de kapitalförsörjningsproblem, som =<:gäller storföretagens framtida utveckling, förbiser de mindre och medelstora företagens bekymmer och behov. En fortsatt sund och rationell utveckling av denna betydelsefulla del av vårt näringsliv är ett stort samhällsintresse. Utöver den kreditgivning som traditionellt sker via bankerna bör företagens kapitalförsörjning via företagareföreningarna och de speciella halvstatliga kreditaktiebolagen underlättas. I detta sammanhang bör också uppmärksammas den nyligen bildade Svenska företagarkassan — en landsomfattande ekonomisk förening, vars syfte är att utan vinstintresse bedriva utlåning till egenföretagare. Att ett sådant kooperativt bankinstitut med lämpligt stöd från det allmänna kan bli ett synnerligen värdefullt och konkurrenskraftigt komplement på kreditmarknaden visar utvecklingen inom jordbrukskasserörelsen, vars utlåning i dag närmar sig tre miljarder. Med hänsyn till de mindre och medelstora företagens betydelse för den sociala tryggheten i vårt land — det rör sig sammanlagt om närmare 700 000 anställda och deras anhöriga — är det nödvändigt att framhålla att denna del av vårt näringsliv måste ges samma möjligheter som storföretagen till framgångsrik verksamhet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få instämma i det yrkande som i går framställdes av herr Börjesson i Glömminge.

Herr talman! Är förslaget om investeringsbank någon sorts missriktad gottgörelse för en ekonomisk politik som orsakat den minskade investeringsförmågan hos: svenskt näringsliv? Regeringen har här drivit en politik som utsatt näringslivet för så svåra påfrestningar, att skadeverkningarna nu visar sig. Jag kan inte låta bli att tänka på en gammal Chaplinfilm, där Chaplins pojke gick med fickorna fulla med stenar, varmed han krossade rutor. Strax därefter kommer glasmästaren Chaplin själv, lyfter artigt på sin kubb och frågar om det finns några rutor att reparera. Staten spelar här onekligen dubbelrollen som Chaplins pojke och Chaplin själv. Först har den krossat rutor och sedan kommer den och vill reparera med avsikt att själv tjäna på affären. Jag tror inte att investeringsbanken är något universalmedel mot de sjunkande investeringarna. Dessa, som uppenbarligen och med rätta starkt oroar vår finansminister är en följd av regeringens skatteoch inflationspolitik, som starkt har minskat både företagens lönsamhet och deras möjligheter att finansiera sina investeringar. Det är mycket svårt för företagen att genom rationaliseringar bibehålla sin konkurrenskraft, när kronvärdet stadigt försämras. Inflationen har gjort våra varor för dyra både på exportmarknaden och på hemmamarknaden. Följderna av denna politik visar sig i företagsnedläggelser och friställande av arbetskraft och i de minskande möjligheterna att genom investeringskrävande rationaliseringar motverka den försämrade lönsamheten. Det är viktigare att bevara kronvärdet än att skapa en bank, som mest kommer att tjäna som ett instrument för dirigering av det ekonomiska livet i vårt land. Det är just på denna punkt som vår oro är störst. För oss är det uppenbart att investeringsbanken tillkommit mera av politiska än av ekonomiska skäl. Inte minst den stora brådskan vid behandlingen tyder härpå. Det hastigt och hafsigt tillkomna förslaget har erhållit en mycket beskuren remisslista, och endast ett fåtal instanser har fått chans att yttra sig. Trots att majoriteten av dem har asvtyrkt propositionen skall vi nu forcera ärendet. Och varför denna brådska? Den gör oss misstänksamma, och misstänksamheten skärps när man ser den bristande logiken i propositionen. På ett ställe säges sålunda att dåliga självfinansieringsmöjligheter »har en negativ effekt på företagens benägenhet att investera», medan på ett annat ställe säges att »bättre självfinansieringsmöjligheter inte leder till investeringar utan till ökade företagsvinster». Något mera överensstämmelse mellan vad som säges på det ena och det andra stället är väl ett minimikrav på en proposition. Att man syftar till dirigering av företagens investeringar framgår också av s. 45 i propositionen, där det säges att stora vinster skulle skapa »svårigheter för den generella penningpolitiken att få kontroll över ens den totala efterfrågan för investeringsändamål». Här säges alltså rent ut att investeringsbankens egentliga syfte är en vidgad dirigering av näringslivets investeringar. Investeringsbanken befaras få en monopolställning av ett ganska enastående slag. För att gå tillbaka till propositionen så säges på s. 29: »Det är angeläget att banken i sin verksamhet kan utnyttja den överblick och information som erhålls inom ramen för statsverksamheten. Bankens finansieringsbeslut kommer också i åtskilliga fall att få långtgående verkningar såväl regionalt som branschmässigt.

Det är en inställning från statens sida som naturligtvis kan applåderas av de makthavande i de socialistiska staterna men som förefaller oss både skrämmande och föga demokratisk. När man vidare kan läsa, att investeringsbanken skall undandras bankinspektionens kontroll, blir oron ännu större. Den nya banken skall alltså medvetet undandras kontroll av det allmännas eget kontrollorgan. Ett utarbetat förslag föreligger ännu inte på denna punkt, och det måste betraktas som en svaghet då frågan i dag skall avgöras i sin helhet. Det finns, som sagt, inga ekonomiska motiv för denna bank. Det skapas inte mer pengar för att vi får en monopolbank. Det är bara fråga om en omfördelning av de tillgängliga resurserna, men inte en omfördelning mellan olika sektorer av samhällslivet som t.ex. mellan bostadsbyggandet och industriproduktionen, utan en omfördelning mellan olika delar av näringslivet. Den kommer måhända att gynna de statliga företagen, och i varje fall är det uppenbart att den kommer att missgynna de mindre och medelstora. Stora investeringsprojekt kommer nämligen att gynnas på de mindre företagens bekostnad, varigenom näringslivets naturliga dynamik rubbas och de mindre företagens utvecklingsmöjligheter hämmas. De flesta storföretag i detta land har börjat som små företag och successivt vuxit sig stora. Men om nu investeringsbanken — som vi har hört här i debatten — skall finansiera de stora och omfattande projekten, kommer de många små men för utvecklingen betydelsefulla företagen att få svårigheter; det hela kan närmast betecknas som ett strypgrepp. En felbedömning från bankledningens sida när det gäller de stora investeringsprojekten kommer också att få en väldig omfattning. Då de flesta investeringsprojekt skall vara stora kan vi, om bankledningen gör en felspekulation, riskera miljonbelopp. Det är besynnerligt hur man på regeringshåll nu ändrat inställning till »löntagarnas pengar» när det gäller att göra fondmedlen tillgängliga för mnäringslivet. Oppositionen har lagt fram rader av förslag om hur man skulle kunna nyttiggöra dessa pengar också för mindre och medelstora företag, t.ex. genom ackumulerad återlånerätt eller — som senast förordats — genom att ge affärsbankerna möjlighet att ta upp obligationslån i AP-fonden och disponera medlen för utlåning enligt marknadsmässiga principer. Men då har vi fått höra brösttoner om att man inte skall riskera »löntagarnas pengar», och alla önskemål om förbättrade finansieringsmöjligheter för företagen har mötts med kylig negativism. Nu skall plötsligt »löntagarnas pengar» gå till de särskilt stora och riskabla investeringarna. Inte minst denna ändrade inställning gör att man ställer sig frågande inför det egentliga syftet med denna investeringsbank. Herr talman! Det är inte underligt att vi tvivlar på regeringen som glasmästare. Det är inte för att reparera de utslagna rutorna den uppträder i det här fallet.

Herr talman! Frågan om den mindre industrins kapitalförsörjning i samband med den nu diskuterade investeringsbanken har berörts i flera anföranden tidigare under denna debatt. Jag vill ändå begagna tillfället att anföra några synpunkter på just detta avsnitt, eftersom jag själv är småföretagare. Alltsedan statsverkspropositionen avlämnades i januari och förslaget om en investeringsfond blev offentligt har debatten varit mycket starkt politiskt inriktad. Bl.a. har man från borgerligt håll gjort gällande att de små och medelstora företager: skulle ställas helt utanför möjligheterna att få nytta av de kapitalströmmar som det nya kreditinstitutet skall dirigera. Man har t.o.m. sedan propositionen lämnats framhärdat i talet om att uteslutande projekt av betydande storlek skall komma i fråga. I propositionen sägs det dock tydligt ut att bankens finansieringsinsatser inte kommer att förbehållas stora företag.

I det första fallet gäller det ofta att med pengar lösa ut flera aryvsberättigade, och då uppstår problemet att anskaffa nödigt långfristigt och riskvilligt kapital. De vanliga kreditinrättningarna har sina begränsningar i fråga om förtroendekrediter. I många fall blir följden att företaget köps in av ett s.k. investmentbolag eller av ett konkurrerande företag, som sedan lägger ned driften och orsakar friställning av arbetskraft och andra svårigheter. I det andra fallet blir utvecklingen likartad. Man lånar i sin bank till dess att banken säger: »Nej, nu kan vi inte vara med längre.» Följden av detta blir att ett investmenteller finansieringsbolag övertar aktiemajoriteten eller hela företaget. Om de förra ägarna stannar kvar i företaget, blir de i sina beslut underställda en verkställande direktör. Jag anser att detta inte kan vara en utveckling mot ägardemokrati, utan tvärtom en utveckling mot en maktkoncentration som är farligare än en statlig investeringsbank. På fyra år — under tiden 1 juli 1962—30 juni 1966 — har investmentoch finansieringsbolag, som står bankerna nära, förvärvat aktiemajoriteten i omkring 90 fristående bolag med omkring 20 000 anställda. Över hälften av dessa förvärvade företag hade mindre än 100 anställda. Det är mycket välbetänkt att det i både propositionen och utskottsutlåtandet utsagts, att de mindre och medelstora företagen inte skall ställas åt sidan när det gäller möjligheter att erhålla kapital för investeringar. Många gånger är det just inom småindustrin som uppfinningar och nykonstruktioner kommer till, kanske till mycket stor del beroende på att det inom storföretagen existerar en byråkrati som verkar hämmande på enskilda initiativ. Småindustrin kan i detta avseende ge större spelrum för den enskilde. Detta förhållande står väl också klart för den som skrivit propositionen. Varför skulle det då finnas skäl för att ställa småindustrin utan möjligheter att finansiera utvecklingsbara projekt, vilka genom sin utformning gagnar vårt näringsliv och därmed hela vårt land? Det måste väl också stå tämligen klart att kapitalmarknaden, åtminstone för industriinvesteringar, kommer att öka med den andel som den nya banken kommer att förfoga över. Jag hör till dem som inte tror att den nya banken kommer att klara allt. Det skulle väl vara att ställa förväntningarna alltför högt. Jag tror dock att banken behövs och att den kommer att klara av många problem. Jag vill också i detta sammanhang understryka att det bland många ledare för små och medelstora industriföretag finns en klart positiv inställning till en statlig investeringsbank av den typ som föreslås i proposition nr 56. Detta gäller dock företagare som inte har någon borgerlig politisk belastning. Det finns, som väl är, en hel del sådana som också bidragit till det svenska näringslivets utveckling. I den allmänna debatt som föregätt denna riksdagsdebatt har det argumenterats på många olika sätt.

Vi kan inte överlåta till politiker med ABF-kurs i företagsekonomi att kvalificera sig till plats i bankens styrelse.» Kommentarer och bemötanden är överflödiga. En förhoppning kan man dock hysa, och den skulle innebära, att varken högerpartiet eller några andra högerriksdagsmän använder högerriksdagsmannens från Jönköpings län argumentering. Något mera saklighet kan man våga hoppas på. Måtta och sans präglar i stället många av de uttalanden om och kommentarer till regeringens förslag som jag har fått höra av ledare för mindre industrier i personliga samtal. De resonerar ungefär på det sättet att de anser att det är riktiga värderingar som man gör i förslaget, när man talar om att det är en naturlig uppgift för investeringsbanken att medverka till lösningar av utvecklingsoch omställningsproblem även för mindre företag. Detta innebär således att bankens finansieringsinsatser inte kommer att förbehållas stora företag och vidare att det är tryggheten och utvecklingen som alltigenom är grundläggande. Till sist vill jag säga, att jag finner det naturligt och riktigt att staten blir ensam ägare till denna inevsteringsbank. Det måste vara riktigt främst ur den synpunkten att bankens verksamhet kan samordnas med andra aktiviteter från statens sida, men också ur den synpunkten att det är ATP pengar i huvudsak som på detta sätt skall slussas ut till näringslivet. Något hälftendelägarskap är enligt min mening inte motiverat, och en undersökning om detta, som föreslås i en reservation till utskottets utlåtande, fördröjer bara och skapar oreda i en angelägen sak. Med det anförda vill jag yrka bifall till bankoutskottets förslag i dess utlåtande nr 33 till alla delar.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste göra ett litet kort inlägg. De svårigheter som herr Rask här talar om och som har uppstått för de mindre och medelstora företagen är just resultatet av den beskattningspolitik som man bedriver i vårt land. De är resultatet av den hårda inkomstbeskattningen, förmögenhetsbeskattningen och arvsbeskattningen. När nu staten på det sättet har slagit ihjäl de små företagen och inte gjort det möjligt för dem att kunna leva vidare, menar tydligen herr Rask att här skulle den nya socialiseringsbanken bli den som skulle träda hjälpande emellan och ta hand om dessa företag. Vi skall göra alldeles klart för oss, vilket också tydligt framgick av gårdagens debatt, att det inte är de små och medelstora företagen som skall finansieras via den nya socialiseringsbanken, utan det är de verkligt stora projekten som man avser. Det har ju bekräftats även under förmiddagens debatt. När man biträder detta förslag om införandet av denna nya bank innebär det därför också, att man undandrar de små och medelstora företagen möjligheterna att ens kunna lukta på 1,5 miljard kronor av den kapitalmarknad som vi har till vårt förfogande i detta land. Det är det verkliga resultatet av ett bifall till den proposition som nu föreligger till behandling.

Herr talman! Den under det senaste året ökade arbetslösheten inom såväl exportindustrin som hemmamarknadsindustrin, exempelvis byggnadsindustrin, har skapat oro för framtiden bland stora grupper av arbetare och tjänstemän. Vi har arbetat för den fulla sysselsättningen och har i denna sett en av de främsta orsakerna till det ökade välståndet. Vissa tendenser tyder på att den fulla sysselsättningen genom ökad konkurrens utifrån och otillräckliga krediter kan komma i fara, och därför anser man på såväl fackligt håll som bland enskilda arbetare och tjänstemän ute på arbetsplatserna, att samhället med verklig kraft måste ingripa för att förebygga en arbetslöshetskris. Visserligen kommer den redan befintliga arbetslösheten i vissa delar av landet att lösas genom arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken, men ökade kreditmöjligheter måste tillkomma för att på längre sikt lösa den fulla sysselsättningen. Det av regeringen i proposition nr 56 föreslagna statliga kreditaktiebolaget för finansiering av investeringar inom näringslivet kommer därför att hälsas med stor tillfredsställelse av de anställda inom den svenska industrin och säkerligen också av den övervägande delen av vårt folk. Representanter för näringslivet har tillsammans med högerpartiet och mittenpartierna redan från början på alla sätt försökt motarbeta investeringsbanken och velat göra gällande att behövligt kapital kan ställas till förfogande av de redan befintliga kreditinstitutionerna. Vidare talar de borgerliga partierna om faran för att banken skulle kunna bli ett monopolföretag, men den före slagna banken kommer väl tvärtom att bryta det nuvarande monopolet, som säkerligen i första hand lämnar krediter till de företag som ägs av bankerna eller som står under deras inflytande därför att de ägs av bankerna närstående bolag. Från de anställdas synpunkt måste det vara av stort värde att det finns en statlig bank, som kan lämna lån även till sådana företag som ej har goda förbindelser med de nuvarande kreditinstitutionerna. Dessutom kan den föreslagna banken lämna långfristiga krediter, även om detta innebär osäkerhet och svårigheter vid riskbedömningen. Detta nödvändiggör ett eget kapital av sådan storlek att statens medverkan blir ofrånkomlig. Till stor del kommer banken att arbeta med lånemedel från AP-fonden. Det i denna fond samlade kapitalet är av de anställda i företagen intjänade pensionsmedel och bör ställas till industrins förfogande på ett för pensionsfondens verkliga ägare tillfredsställande sätt. Därför är det med tillfredsställelse man konstaterar att löntagarorganisationerna skall bli representerade i bankens styrelse. Högern tar helt avstånd från den föreslagna investeringsbanken och lämnar på så sätt klart besked om sin ståndpunkt. Folkpartiet och centerpartiet däremot tycks både vilja ha banken och avstyrka den. Deras förslag om ett års verksamhet måste skapa osäkerhet för hur det skall bli därefter. Visserligen föreslås en parlamentarisk utredning som skall arbeta så snabbt att det förutsättes att regeringen kan framlägga förslag till 1968 års riksdag. Varför kan inte mittenpartierna, när de ändå är beredda att satsa 425 miljoner, redan nu ta steget fullt ut och ansluta sig till utskottets förslag? Men de måste väl som vanligt gardera sig med minst två olika uppfattningar. Tänker de borgerliga om de vinner nästa års riksdagsmannaval — och det är de alldeles säkra på att göra — upphäva beslutet om banken? Är det tanken på en sådan åtgärd som mittenpartierna har i bakfickan när de vill att banken skall komma i gång men ej vill fullfölja tanken på en statlig bank? För de anställda inom industrin är ett beslut om ökade möjligheter till krediter och därmed ökade investeringar en av våra viktigaste frågor, lika viktig som beslutet om en allmän tjänstepension på sin tid var, Båda besluten har med tryggheten att göra, tryggheten för att få arbete under de aktiva arbetsåren och trygghet på ålderdomen. Men på samma sätt som de borgerliga motarbetade tjänstepensionen försöker de nu antingen som högern med ett rent avslag eller som mittenpartierna med en förhalning och försämring av regeringens förslag. Skall vi erhålla större trygghet för de anställda inom industrin måste samhället ingripa och inte överlämna till privatkapitalet att svara för kapitalförsörjningen. Det föreliggande förslaget är ett samhällets svar på kravet om ökad trygghet, ett krav som är särskilt utbrett inom arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer. De borgerliga anser att AP-fondens tillgångar skall få användas på det sätt som de vill bestämma, medan de anställda anser att AP-fonderna är löntagarnas. Det är dessa olika uppfattningar som är den stora skiljelinjen mellan de inom industrin anställda å ena sidan och arbetsgivarna och borgerligheten å den andra sidan. Ett beslut enligt det föreliggande utskottsförslaget kommer att innebära att AP-fondernas slutliga användning kommer under ökad statlig kontroll. Herr talman! Med dessa synpunkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess utlåtande nr 33.
Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att göra ett ytterst kort utta lande. Efter denna mycket intressanta och upplysande men långa debatt vill jag understryka, att det nu står fullt klart att regeringen och socialdemokraterna önskar en monopolställning för den statliga banken och den därav berörda delen av kapitalmarknaden. Vår förfrågan huruvida regeringen är villig att ställa i utsikt att ordna så, att ett kreditinstitut skulle få konkurrera på fullständigt lika villkor, har inte lett till att någon sådan försäkran givits från regeringsbänken. Mot bakgrunden av regeringens tidigare politik i berörda avseenden när ansökningar inkommit står det nu fullt klart att man eftersträvar att ge en monopolställning åt denna statliga bank.
Herr talman! Efter dessa två dagars debatt kan det inte vara alldeles ur vägen med några sammanfattande uttalanden. Det socialdemokratiska partiet är ju ett socialistiskt parti — det har man inte försökt att dölja vid behandlingen av detta ärende. Socialismens särmärke är som bekant uppfattningen att näringslivet skall ligga hos staten.

Man hade önskat få den bredare, sades det. Inte heller tycks man tro att det behövs garantier mot en godtycklig användning framdeles av AP-medlen. Det beror antingen på blåögdhet — jag har mycket svårt att förstå att man kan vara så blåögd — eller också på bristande vilja att ta itu med ett besvärligt problem, måhända förvisso 'därför att socialise ringsmöjligheterna då skulle beskäras något.

Vårt förslag är i detta avseende minst lika bra som regeringens men innehåller åtskilligt därutöver, som jag inte nu återigen skall närmare beskriva. Till detta kommer två viktiga saker som har samband med vår samhällsåskådning, nämligen kravet på garantier för att hindra en socialisering och för att hindra maktmissbruk. I en socialistisk stat — jag vill inte säga att vi har en sådan här ägnar man frågan om maktmissbruk från samhällets sida föga eller rent av ingen uppmärksamhet. Vi har presenterat en som vi ser det konstruktiv lösning som skall förbättra villkoren för näringslivet och därmed för dem som är sysselsatta i näringslivet. Tyvärr har högern inte ansett sig kunna ansluta sig till vad vi betraktar som en verkligt positiv linje i trygghetsfrågan. Högern har föredragit att tala om trygghet och sysselsättningsmöjligheter i stället för att, som vi ser det i varje fall, effektivt medverka till att åstadkomma en sådan trygghet för människor. Högern är ju ett konservativt parti, socialdemokratiska partiet ett socialistiskt — det är båda partiernas ensak. Vi kommer att fortsätta en framstegsvänlig politik men mot maktkoncentration, statlig såväl som enskild.

Herr talman! Jag vill bara med anledning av herr Hedlunds inlägg säga att vårt handlande i denna fråga, våra synpunkter på och vårt klara avståndstagande från det statliga monopolbanks projektet har dikterats av vår önskan att skapa garantier för trygghet i samhället. Vi menar att banken i själva verket genom sin konstruktion kan leda till en misshushållning med de knappa resurser som står till vårt förfogande i detta lilla land. Det föreligger risk för felbedömningar och felslut som kan komma att leda till att syftet med banken förfelas och att vi alltså inte åstadkommer trygghet utan otrygghet. I övrigt vill jag helt instämma i den betygsättning av regeringens handlande som herr Hedlund gjorde.

Herr talman! I sista minuten har man nu från de andra partierna på nytt deklarerat sin inställning, och uppenbart är att centern-folkpartiet betraktar investeringsbanken som en monopolinstitution, som man vill skrämma människor med. Man har talat om att mittenalliansen känner ansvar för sysselsättningen, tryggheten och möjligheterna till bättre inkomster i framtiden. Mittenpartierna vill i stället medverka till detta genom det bankförslag som de själva lagt fram. Men sedan man nu röstat i medkammaren kan det konstateras att förslaget om investeringsbank — en bank som skall skapa sysselsättning och trygghet för sysselsättningen i framtiden samt lägga grunden till fortsatt reallöneförbättring — icke har stötts av mittenalliansen. Man föredrog att lägga ned sina röster. Förslaget om investeringsbank röstades därför igenom i första kammaren med socialdemokraternas röster mot högerns. Mittenalliansen medverkade sålunda inte effektivt på det sätt som centerpartiets ledare här nyss talade om att man ville göra.
Herr talman! Till det som herr Hagnell nyss sade vill jag lägga att omröstningen i första kammaren gick till på det sättet, att socialdemokraterna rösta de fram högerförslaget för att därmed beröva mittenpartierna möjligheten att i den slutliga voteringen rösta för sitt förslag. Men i denna kammare har vi tillfälle att i den förberedande votering som nu stundar rösta för vårt förslag.

Herr talman! Herr Hagnell hörde vad herr Gustafson i Göteborg sade; det var socialdemokraterna som röstade bort vår linje, vår mellanlinje, som är ägnad att ge samma trygghet som socialdemokraternas förslag. Den passade inte. Man ville inte ha den med i den slutliga omröstningen. Varför? Kunde inte den ha fått ställas mot det socialdemokratiska förslaget? Det ville man inte — uppenbarligen därför att man kommit underfund med att mellanpartilinjen ur trygghetssynpunkt är minst lika bra som den linje socialdemokraterna förordar.